Herr talman! I år är det jubileum. Den 15 september är det exakt 50 år sedan Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf tillträdde Sveriges tron. Regeringen föreslår därför i en proposition till riksdagen att just den 15 september ska vara en tillfällig flaggdag för att högtidlighålla detta jubileum. Jag delar regeringens uppfattning att det är en historisk händelse som det finns anledning att uppmärksamma. Det ger också den svenska befolkningen en möjlighet att manifestera nationell samhörighet. I år är det faktiskt dubbelt jubileum. Förutom jubileet om 50 år sedan trontillträdet är det också jubileum om 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Det är alltså ett dubbelt jubileum för den svenska monarkin. Båda dessa saker förtjänar att uppmärksammas. En tillfällig allmän flaggdag för att hög-tidlighålla 50-års-dagen av konungens trontillträde Det tycker jag, herr talman, trots att jag här i riksdagen representerar Skåne, som inte har varit en del av Sverige och Sveriges historia under alla dessa 500 år. Gustav Vasa var som bekant aldrig kung över Skåne. Det gör mig därför en smula besviken när jag kan konstatera att inte samtliga partier här i riksdagen är så storsinta att de kan ställa sig bakom förslaget om en tillfällig flaggdag. När man yrkar på avslag med hänvisning till att man nu är motståndare till monarkin har man missat målet. Betänkandet handlar inte om vilket statsskick vi ska ha i Sverige. Det handlar om att högtidlighålla ett jubileum. Frågan om Sveriges statsskick debatteras här i kammaren när riksdagen årligen avslår Vänsterpartiets traditionella motion om republik. Senast skedde det den 26 april. Herr talman! Jag vill avslutningsvis med glädje yrka bifall till utskottets förslag till beslut. Jag vill också yrka avslag på Vänsterpartiets motion. Flaggan i topp för Sveriges konung och den svenska monarkin!

Herr talman! Visst är det fint att få leva i en demokrati där man kan ha olika åsikter även i ett ärende som detta. Herr talman! Det är nog ingen nyhet för någon att Vänsterpartiets principiella inställning är att vi vill avskaffa monarkin och att vi därför årligen motionerar om att införa ett modernt och demokratiskt statsskick, precis som föregående talare sa. Där ska även statschefen, som har det främsta ämbetet i Sverige, tillsättas enligt demokratiska principer. Det är något som i alla andra sammanhang brukar anses vara en självklarhet. Herr talman! Det är faktiskt ganska förvånande och orimligt att regeringen i dagens läge prioriterar att lägga fram detta förslag om att instifta en tillfällig flaggdag. Det finns så många andra mycket mer prioriterade frågor för regeringen att sätta tänderna i. Det gäller exempelvis de höga matpriserna, de ökande bolånekostnaderna eller larmen från kommuner och regioner som kommer att behöva göra omfattande nedskärningar den kommande tiden. Och jag tror inte att någon av oss är helt oberörd av de dödskjutningar som har varit den senaste tiden. I skenet av detta blir det en minst sagt märklig prioritering som regeringen nu valt att göra. Med detta korta varsel, och vad det verkar som ganska impulsivt, lägger regeringen fram detta förslag som inte har aviserats på förhand. Det verkar vara ett väldigt spontant infall från regeringen. Herr talman! Senast för några månader sedan behandlade KU betänkandet om allmänna helgdagar där även flaggdagarna ingår. Då konstaterade utskottet i stort sett enigt att det nyligen gjorts en översyn av de allmänna flaggdagarna och att riksdagen förra våren behandlade regeringens proposition Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna . I den propositionen lämnade regeringen förslag på riktlinjer för ett nytt system gällande offentlig belöning samt riktlinjer gällande Sveriges allmänna flaggdagar. De nya riktlinjerna innebär bland annat att de allmänna flaggdagarna med koppling till det svenska kungahuset ska bli färre och efter nästa tronskifte enbart omfatta regentens födelsedag och tronföljarens födelsedag från det år att hen fyller 18 år. En tillfällig allmän flaggdag för att hög-tidlighålla 50-års-dagen av konungens trontillträde Konstitutionsutskottet ansåg då för tre månader sedan att förslaget till riktlinjer om de allmänna flaggdagarna var väl avvägt och har även tidigare ansett att frågor om flaggning vid de statliga myndigheterna och institutionerna bör avgöras av dem själva. Utskottet ansåg även för några månader sedan att det mot denna bakgrund inte heller fanns några skäl för riksdagen att ta några initiativ till en ny flaggdag. Man har helt enkelt ändrat åsikt på bara några månader. Herr talman! Vänsterpartiet har inte för avsikt att hindra vare sig allmänhet, myndigheter eller andra som önskar att flagga. Vi anser dock att konstitutionsutskottets tidigare resonemang, som vi delade, rimligen borde vara gångbart även på det aktuella förslaget från regeringen. Vi anser därför att det inte finns ett behov av att införa denna flaggdag. Jag yrkar bifall till reservationen. Jag vill önska talmannen, övriga ledamöter och även alla som jobbar i riksdagen en trevlig och avkopplande sommarledighet.